Herr talman! Anders Åkesson har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta i form av direktiv i regleringsbrev etcetera i syfte att förstärka det svenska stomnätet för elström. Han har vidare frågat mig vilka typer av bedömningar jag anser ska beaktas i den samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningen vid byggande av stomnät för elkraft. Till sist har han frågat om jag är beredd att ge Svenska kraftnät direktiv i syfte att oftare än i dag nyttja modern teknik som möjliggör nedgrävning av kabel vid byggande av överföringsledningar för elström.Bakgrunden till frågan är att Affärsverket svenska kraftnät utreder en ny 400 kilovolt ledning från Ekhyddan vid Oskarshamn till Hemsjö i Blekinge via Nybro. Svenska kraftnät har till uppgift att på ett affärsmässigt sätt förvalta, driva och utveckla ett kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat kraftöverföringssystem.Under de kommande tre åren planeras investeringar i stamnätet om 12 miljarder kronor. Av instruktionen för Svenska kraftnät framgår att utbyggnaden av stamnätet för el ska ske baserat på samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar. All utbyggnad av elnätet måste självklart ske med hänsyn till både människor och miljö. Alla nya kraftledningar prövas därför enligt tillämpliga bestämmelser i miljöbalken och ellagen.Utifrån de krav och behov som ledningen ska svara upp mot ansöker Svenska kraftnät om sträckning och teknik och på vilket sätt affärsverket vill bygga ledningen. En ansökan om nätkoncession ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning som omfattar en utredning av olika alternativa ledningssträckningar och tekniska lösningar. Energimarknadsinspektionen ska kontrollera att miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller de krav som ställs i miljöbalken och ta ställning till om ledningen och dess sträckning bedöms som lämplig från allmän synpunkt. Om miljökonsekvensbeskrivningen är bristfällig kan inspektionen kräva kompletterande utredningar. Motsvarande prövning kommer även regeringen att göra om ett ärende överklagas till regeringen.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Baylan för svaret. Jag tycker kanske att interpellationen hade varit värd ett lite mer utvecklande svar, men det har vi säkert möjlighet att få nu i dialogen efteråt.Låt mig förtydliga min frågeställning. I min interpellation tar jag upp ett resonemang som ofta förs i mötet mellan myndigheten Svenska kraftnät och de som ska ställa sin mark till förfogande. Finns det andra sätt att bygga kraftöverföringen på än att skapa 100 meter breda ledningsgator i naturen, i marken, i skogen, på åkrar och på ängar? I något fall är det också tal om att exploatera fastigheter.Jag har varit på många möten i Småland och Blekinge med anledning av det aktuella bygget. Ingen, om ens någon, ifrågasätter behovet av att bygga kraftledningar.

Jag skulle vilja att statsrådet utvecklade dessa resonemang - samhällsvärdet av permanent borttagning av växande skog och drift och underhållskostnad under ledningens livslängd, som ofta är uppemot 80 år. Vad är en rimlig avskrivningstid? Hur stora kostnader är Svenska kraftnät p>
Herr talman! Jag vill tacka Anders Åkesson för frågorna.Jag har uppfattat det precis som Anders Åkesson beskriver. Detta handlar i grunden om principiella frågor utifrån ett konkret fall. Jag tror att vi båda är överens om att ifall vi ska ha ett land som lever i alla sina delar kommer det att behövas nödvändig infrastruktur. Det här är livsnödvändig infrastruktur, särskilt i den delen av landet där vi, om ingenting görs inom en inte alltför snar framtid, kommer att ha en situation där det nuvarande nätet har nått sin kapacitet och vi därför får störningar i elförsörjningen. Därför är detta nödvändigt, och det är vi överens om.Jag har dessutom stor respekt för att den här typen av utbyggnader leder till mycket oro, särskilt för de markägare som berörs men också för de boende i närheten.

På samma sätt är många av de frågor som Anders Åkesson ställer del av de prövningar som ska ske när Svenska kraftnät väl har genomfört de samråd som de måste göra och sedan ansöker hos Elmarknadsinspektionen. Då ska man utifrån tillämpliga delar av miljöbalken och lagen gå igenom och titta på vad som är lämpligt just med hänsyn till ändamålet men också till att det sker med minsta möjliga intrång och olägenhet för människors hälsa och miljö. Detta ska prövas.Om det ändå finns sakägare som av olika anledningar inte tycker att det har gjorts utifrån gällande lagstiftning har de möjlighet att överklaga beslutet till regeringen. I det läget måste regeringen naturligtvis göra en avdömning. Det är mot den bakgrunden jag menar att det vore alldeles för tidigt och dessutom skulle föregå ett sådant regeringsbeslut att här i dag, i riksdagen, i ett så tidigt skede säga att vi är beredda att genomföra en rad förändringar. Jag tror också att Anders Åkesson, som tillhör det parti som fram till ganska nyligen har haft ansvar för den här verksamheten i regeringen, både ser och kan känna respekt för det.
Herr talman! Jag tror att statsrådet och jag har samma syn i grunden. Det är viktigt med modern transportinfrastruktur, oavsett om det handlar om elström, järnvägar, vägar eller telekom. Det är en del av ett modernt samhälle. Jag vill också understryka för herr talman och för statsrådet att i dialogmöten som har hållits i de här bygderna och i andra delar av vårt land är det ytterst sällan som man hör någon som ifrågasätter behovet. Snarare vill de föra en djup och utvecklande dialog om på vilket sätt vi uppnår den här funktionen.Mot bakgrund av den erfarenhet som finns, inte minst i sydöstra Sverige, kan man se ackumulerade effekter av väldigt många ledningsdragningar och väldigt många vägbyggen. Jag talar om den ackumulerade effekten i en bygd av flera parallella, över tiden lite fördröjda infrastrukturprojekt. Då undrar givetvis folk i bygden om det inte finns någon förmåga till samordning mellan de olika aktörerna - Trafikverket, Svenska kraftnät etcetera - i det samhälle som vi lever, verkar och är medborgare i. Det är en klassisk frågeställning.Utifrån detta är jag bekymrad över att vi får ett över tiden växande motstånd och en minskad förståelse. Tiden när gubbar och gummor i bygderna stod med mössan i hand och var glada över att elströmmen kom är förbi. Nu har man ström. Man har hygglig tillgänglighet till det mesta, och man ställer med rätta också andra frågor inför den här typen av infrastrukturbygge.Som statsrådet säger är det helt riktigt att en ansökan om nätkonsumtion ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Den ska omfatta en utredning av olika alternativa ledningssträckor och tekniska lösningar. Jag vill då uppmärksamma statsrådet på att det som sker just nu i de småländska och blekingska skogarna är att man utreder en mångfald av alternativa ledningssträckor. Men i direkt dialog med affärsverkets ledning förnekas att det finns någon som helst annan teknologi än den som innebär ledningsgator med upp till 100 meters bredd. Folk i bygden vet att 100 meter ledningsgata innebär nedblåst skog och förändringar för långa tider av miljömässiga värden, ekonomiska värden och synintryck i bygderna som är svåra att leva med.Herr talman! Jag tror att det är anledningarna till att de 1 100 eller 1 200 markägare som just nu är berörda av det aktuella ledningsbygget Oskarshamn ned mot Blekinge i stor utsträckning och samfällt reagerar hårt mot de olika ledningsalternativen. Det handlar inte om att det är många ledningsalternativ. Det handlar om det ensidiga förnekandet av att det skulle finnas någon annan teknologi än den vi införde för 100 år sedan i vårt land för att överföra högspänd kraftledning.Jag skulle vilja be statsrådet utveckla olika tekniska lösningar utifrån svårigheten att få ansvarigt verk att ens resonera om det.
Herr talman! Det är en viktig aspekt som Anders Åkesson tar upp. Jag tror att det är något som vi alla har varit med om, oavsett vilka delar av landet vi representerar eller har representerat i riksdagen. Vi har stora brister i vår infrastruktur i dag. Det kan handla om vägar, järnvägar och som i det här fallet stamnätet för elöverföring. Det finns ofta en ganska stor samsyn kring att det behöver byggas ut. Men på samma sätt som Anders Åkesson tar upp leder det ofta till ganska stor oro och ibland också ganska mycket protester.Jag tror att det vore välgörande om man kunde åstadkomma det som Anders Åkesson tar upp, nämligen bättre samordning när man genomför stora ingrepp, stora infrastrukturprojekt av olika slag. Det är en god tanke som jag gärna tar med mig. Det vore väldigt bra om det går att samordna bättre mellan till exempel Svenska kraftnät och Trafikverket, som har ansvar för större delen av väg och järnvägsinfrastrukturen.Man får ha respekt för att det alltid kommer att finnas en oro när det gäller den här typen av stora ingrepp. Ibland är den dessutom befogad, och därför ska det prövas i enlighet med det regelverk som jag tror att vi i grund och botten ändå är överens om. Så länge den prövningen inte har skett - vi är fortfarande i en samrådsprocess - vore det fel av riksdag och regering att gå in och ingripa i enskilda fall. Den uppfattningen tror jag att Anders Åkesson också delar.Om det skulle visa sig att det finns bekymmer i själva instruktionen eller i regleringsbreven till berörda myndigheter måste naturligtvis både riksdagen och regeringen vara beredda att gå in och göra förändringar så att de intentioner som finns i miljöbalken och ellagen uppnås. Det är jag beredd att göra om det skulle visa sig vara på det sättet.Det ska väl dock sägas att vi inte är riktigt där. Jag tror också att Anders Åkesson förstår att jag inte kan stå här i dag och recensera myndigheten, eller myndighetschefen för den delen, utifrån tidningsuppgifter eller hörsägen. Nu är en process på gång. Man får ha stor respekt för att många människor berörs. Vi är alla överens om att utbyggnaden behövs men att den ska ske utifrån den oro för vad som händer i närheten, vad som händer på den mark där jag bor, där jag verkar eller där jag har skog eller annat kapital.Jag förstår oron, men detta ska prövas helt och hållet i enlighet med de lagar och förordningar som vi har. Skulle det vara så att det efter Elmarknadsinspektionens beslut ändå finns frågetecken om teknologi eller för den delen andra delar har man möjlighet att överklaga detta till regeringen. Då kommer regeringen också att ta ett beslut.
Herr talman! Jag vill tacka för det som jag tycker är ett uttryck för en vilja att dela ett resonemang. Land ska med lag byggas. Det är utomordentligt viktigt, och låt mig vara tydlig med att jag delar statsrådets uppfattning på den punkten.Jag tycker att jag fångar upp en signal från statsrådet om att bejaka ökad samverkan mellan olika samhällsaktörer, i synnerhet statens samhällsaktörer.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka Anders Åkesson både för interpellationen och för den konstruktiva anda som denna dialog har förts i.Vi är alla överens om att det i grund och botten finns stora behov av att bygga ut och förnya delar av det svenska stamnätet. Behovet av el kommer ju inte att minska. Snarare tvärtom finns det mycket som tyder på att vårt sätt att leva och vår utveckling av teknologi i Sverige och i Europa gör att vi kommer att ha stora behov av överföring av el.De planer för utbyggnad som finns i dag omfattar redan stora belopp. Jag tror att vi alla är överens om att detta ska göras så kostnadseffektivt och så bra som möjligt, så att tillägget för elkunderna i slutändan blir så litet som möjligt.Men jag inser naturligtvis - precis som Anders Åkesson tog upp - att detta leder till stor oro. Jag är visserligen ny på energiområdet, men för sex år sedan satt jag under några år som ordförande i riksdagens trafikutskott, som ju hanterar liknande frågor. Jag fick då i detalj ta del av de prövningar som gjordes på det området, och de liknade väldigt mycket prövningarna på det här området.Det är viktigt att vi försöker hitta sätt att genomföra de här processerna så smidigt som möjligt.